Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 9 i år är föranlett av en punkt i statsverkspropositionen, i vilken Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa ett investeringsanslag på 17 miljoner kronor för budgetåret 1974/75. I betänkandet behandlas också en motion av fru Hambraeus m.fl. som rör Nedansiljans domsaga. Dagen efter det vi hade slutjusterat föreliggande betänkande kunde vi i tidningarna läsa att vi återigen får ett lottningsärende i kammaren. Förmodligen är det alldeles riktigt. Förmodligen skall man också beklaga att vi får ytterligare en lottning, eftersom det ganska allmänt anses att lottningarna är skadliga för riksdagens anseende. Men jag vill redan nu slå fast att detta ärende är mycket mer komplicerat än så och att detta ärendes behandling också i andra avseenden än möjligheterna till lottning måhända är skadlig för riksdagens anseende. Om man läser utskottsmajoritetens betänkande får man knappast något intryck av att vi under diskussionerna i utskottet huvudsakligen har uppehållit oss vid Nedansiljans domsaga. Jag tror därför att det för kammarens protokoll kan vara värdefullt att rekapitulera vad som har framkommit. Antalet mål per år vid MNedansiljans tingsrätt understiger klart riksgenomsnittet och den norm på 300 mål som har satts. När man började diskutera en förändring av domkretsindelningen var man ganska överens om att Nedansiljans tingsrätt i längden inte kunde bestå. Vid remissförfarandet sade t.o.m. representanter för kommuner i Nedansiljans domsaga att de ansåg att domsagan på sikt inte kunde bestå. Tingsrätten har också i underremiss svarat att man är helt medveten om att den inte kunde bestå på längre sikt. Därför accepterade man i princip att domsagokansliet drogs in. Med anledning av dessa och andra remissyttranden bestämde Kungl. Maj:t, som har fått riksdagens fullmakt att se över och bedöma den nya domkretsindelningen, att tingsrätten skulle dras in den 1 januari 1974. Nu förhåller det sig emellertid så — det har påpekats från många håll — att fastighetsförhållandena i de kommuner i Nedansiljan som berörs — Gagnef, Leksand och Rättvik — är synnerligen komplicerade. Något drastiskt men jag tror mycket illustrativt har någon sagt, att man inte kan vända en räfsa på en jordbit utan att komma över från en fastighet till en annan. Därför har Kungl. Maj:t beslutat att tingsrätten skall bestå till 1977, så att man får en rimlig övergångstid för att klara av de mycket besvärliga fastighetsärendena. Fru Hambraeus och hennes medmotionärer tar upp detta i sin motion. Motionärerna säger också att befolkningsutvecklingen börjat vända uppåt, något som länsstyrelsen inom parentes sagt icke är helt överens om; man räknar där med att befolkningen fram till år 1980 skall ha sjunkit till ungefär 10 900 personer från att vid senaste årsskiftet ha varit 12 434. Det är egentligen en sak som fru Hambraeus endast mycket vagt tar upp, nämligen allmänna lokaliseringsaspekter. Annars talar fru Hambraeus i motionen enbart för att Nedansiljans tingsrätt skall bestå, och hon yrkar att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära att beslutet om att Nedansiljans tingsrätt skall upphöra måtte upphävas. Jag vill betona för kammaren att de diskussioner vi fört i utskottet nästan uteslutande har rört Nedansiljans tingsrätt. Till ärendet är självfallet kopplat det anslag som har begärts i huvudtiteln för en tillbyggnad av Falu tingsrätt och för förberedelser av en del byggnadsärenden som enligt beräkningarna skulle vara klara när sammanslagningen med Falu tingsrätt har ägt rum. Därför kom vi vid ett preliminärt beslut med stor och betryggande majoritet fram till att vi var beredda att avstyrka motionen. I fjol beslöt riksdagen att beslutet om indragning av Ljusdals tingsrätt skulle omprövas, just därför att Ljusdal är ett regioncentrum och att det ur lokaliseringssynpunkt bedömdes som lämpligt att ha tingsrätten kvar. Till grund för det beslutet låg inte minst det förhållandet att inrikesministern givit vissa nya riktlinjer för hur man lokaliseringspolitiskt skall se på regioncentra. Vi ansåg inte att samma skäl förelåg för ett bibehållande av Nedansiljans tingsrätt. Inom parentes kan jag också säga att beslutet om indragning av Malungs tingsrätt fattades samtidigt med att riksdagen i fjol tog beslutet om Ljusdals tingsrätt — det var en s.k. paketlösning. Det betyder för den bygden betydligt mer än vad en indragning av Nedansiljans tingsrätt skulle innebära för där berörda områden. Avstånden i Malungsområdet är större, och svårigheterna att hålla kontakt med tingsrätter på andra håll är mycket betydande. Rätteligen borde Malungs tingsrätt i fjol ha varit föremål för en diskussion i stället för att Nedansiljans tingsrätt nu är det i år. Men då vill jag också framhålla att det är jag som svarar för den reservation som tar upp resonemanget om Nedansiljans tingsrätt, eftersom man när man läser utskottsmajoritetens betänkande inte får något besked om vad utskottsmajoriteten över huvud taget vill göra med Nedansiljans tingsrätt. Man kan ställa sig frågan: Skall tingsrätten bestå? Är det detta utskottsmajoriteten vill eller skall den nedläggas såsom Kungl. Maj:t enligt sitt ursprungliga förslag hade tänkt? På dessa frågor svarar utskottsmajoriteten ingenting. Den har inte ens varit så bestämd i sin uppfattning att den har ansett sig vilja ge någon vägledning, då den tar ställning till förslaget om ett investeringsanslag på 17 miljoner kronor till Falu tingsrätt. Utskottsmajoriteten anför att en viss del av detta belopp skall innehållas tills vidare, men det ges inte någon som helst anvisning om vad utskottsmajoriteten vill när det gäller tingsrättens fortbestånd.

Detta bör påpekas, eftersom det som sagt knappast står någonting om Nedansiljans tingsrätt i utskottsmajoritetens betänkande. Utskottsmajoriteten för i stället ett långt, yvigt resonemang om de lokaliseringspolitiska synpunkterna. Man talar om stora regionala avvikelser i fråga om service och sysselsättning samt om svårigheterna att upprätthålla en naturlig gemenskap människor emellan. Man kommer in på centerns kära käpphäst, det decentraliserade samhället. Resonemanget utmynnar i en vädjan om att riksdagen skall fatta beslut om att hos Kungl. Maj:t begära en översyn av de riktlinjer som riksdagen antog 1969 för landets indelning i domsagor. I samband därmed bör upprättas en plan över de domsagoregleringar som kan återstå att genomföra med beaktande av de allmänt principiella synpunkter som framförs i betänkandet. Det utskottsmajoriteten inte säger men som vi har tagit upp i vår reservation är att riksdagen en gång har delegerat till Kungl. Maj:t att svara för en översyn av domkretsindelningen. Denna översyn har enligt vår mening skett med den varsamhet som bör vara av nöden. Vad innebär då utskottsmajoritetens begäran?

Riksdagen hade annan åsikt än Kungl. Maj:t i fjol när vi tog ställning till Ljusdals tingsrätts ifrågasatta indragning. Men då sade utskottet ingenting om att man var beredd att ta tillbaka den delegering som riksdagen gjort. Man förutsatte i stället att domkretsindelningen även i fortsättningen skulle övervägas av Kungl. Maj:t.

Vårt yrkande om avslag på motionen om bibehållande av Nedansiljans tingsrätt är, det vill jag framhålla, närmast en teknisk detalj. Ärendet rör sig inte längre om Nedansiljan. Det rör sig om huruvida riksdagen skall ta tillbaka en fullmakt som den en gång har givit.

Därmed, herr talman, är jag inne på det kanske egendomligaste i hela detta ärende.

Enligt reservanternas åsikt är det därför litet förvånande att det nya initiativinstitutet plötsligt och för oss högst överraskande har kommit till användning. För oss var det en helt ny tanke att riksdagen skulle hos justitiedepartementet begära en översyn vars resultat sedan skulle föreläggas riksdagen för ställningstagande. Dessa synpunkter hade ju icke förts fram tidigare. Jag är ingen grundlagsexpert, herr talman. Herr Larfors kommer längre fram i denna debatt att närmare beröra grundlagsaspekten. Men jag vet ändå så pass mycket som att detta nya initiativinstitut enligt kommentarer och förarbeten skall användas med största varsamhet. Det talas också om att när ett utskott använder sig av det, skall det vara en ganska stor enighet om detta. Enigheten kring förevarande majoritetsbetänkande är sådan att ärendet kanske kommer att gå till lottning. Jag kan inte föreställa mig att någon bedömer det vara en stor och betryggande majoritet för ett initiativ. Tittar man på namnförteckningen under själva utskottsbetänkandet, finner man att det väger jämt — sju ledamöter har skrivit på majoritetsbetänkandet och sju svarar för reservationen. Det blev så därför att en ledamot, som sällade sig till utskottsmajoriteten med dess initiativrätt, inte var närvarande vid justeringen.

Formellt är det riktigt, men det är enligt min mening ändå ganska tvivelaktigt. När en gång i framtiden initiativinstitutet skall kommenteras, misstänker jag, herr talman, att majoriteten bakom justitieutskottets betänkande 1974:9 kommer att framhållas som ett exempel på hur institutet icke skall användas. Jag skall nu fatta mig mycket kort och återkomma till det som är det väsentliga i detta ärende. I vår reservation yrkas avslag på motionen 966. Vi gör det därför att vi anser att Kungl. Maj:t liksom hittills varit fallet också i fortsättningen skall få behålla den delegering som riksdagen gav 1969. Vi anser att det är en så viktig fråga att den i dag bör få dominera debatten liksom den dominerar den majoritetshemställan som finns i justitieutskottets betänkande nr 9. Jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på hemställan i betänkandet och i stället yrka bifall till reservationen. När det gäller huvudärendet, Nedansiljans domsaga, vill jag tillfoga att det är reservanterna, som behandlat ärendet seriöst. Läget är lika ovisst som tidigare efter utskottsmajoritetens betänkande.

Herr talman! Innan jag går in på att bemöta det som utskottets vice ordförande sade, skulle jag vilja komma med några allmänna reflexioner beträffande det ärende som justitieutskottet behandlat i sitt betänkande nr 9. Jag tror inte att det är okänt för kammarens ledamöter att första lagutskottet när det på sin tid tog ställning till 1969 års reform om domkretsindelningen kände en viss tveksamhet i fråga om domstolskommitténs huvudtanke om värdet av de stora tingsrätterna. Jag påstår att denna tveksamhet inte bara omfattades av högermän, centerpartister och folkpartister, utan även många socialdemokrater kände då tveksamhet. När första lagutskottet tog ställning i det här ärendet, deltog jag själv i handläggningen, och jag vill vitsorda att det fanns en allmän strävan att få till stånd en så bra lösning som möjligt; man borde inom ramen för Kungl. Maj:ts proposition kunna ge utrymme åt att i ökad utsträckning bibehålla de mindre tingsrätterna. Jag tycker, herr talman, att hittills har de reformer som genomförts när det gäller sammanslagningar av olika tingsrätter varit ganska moderata. Några så genomgripande och vittsyftande förändringar, som i varje fall domstolskommitténs majoritet tänkt sig, har inte skett. Möjligen kan man komma med kritik på vissa punkter, men i stort sett tycker jag att reformverksamheten har bedrivits ganska försiktigt. Det är emellertid en sak, herr talman, som har förvånat något och det är att justitiedepartementet inte i högre grad tagit hänsyn till de regionalpolitiska beslut som riksdagen fattade 1972.

Just när det gäller Ljusdal ansåg riksdagen, som vi vet, att ett beaktande av de regionalpolitiska synpunkterna borde få den konsekvensen att Ljusdals tingsrätt skulle bestå. Jag vet inte om jag missuppfattade utskottets vice ordförande, men av hennes redovisning här föreföll det mig som om hon delade uppfattningen att tingsrätten i Ljusdal skulle bestå. I själva verket var ju också där socialdemokraterna negativt inställda till tanken att behålla tingsrätten, även om riksdagsmajoriteten ändå följde utskottsmajoritetens förslag. Som utskottets vice ordförande sade behandlar utskottet i föreliggande betänkande en motion från centerpartiet och folkpartiet och dessutom en anslagsfråga som gäller byggnadsarbeten för domstolsväsendet. Vi har i utskottet haft en hearing med företrädare för de av Nedansiljans tingsrätt berörda kommunerna och jag vill gärna vidarebefordra till kammarens ledamöter ett yttrande som fälldes av en kommunalman från Gagnef. Jag tyckte att det var mycket betecknande och väldigt bra. Han sade ungefär som så, att det i och för sig kan vara förståeligt att staten anser att man inte kan satsa på alla områden och kanske inte särskilt på Leksand. Men en helt annan sak är att staten tar bort funktioner som finns inom området när vi nu verkligen vill slå vakt om och se till att vi åtminstone inte får en negativ trend utan i stället försöker vända den. Man nämnde också — och det står kanske litet i motsättning till det som fröken Mattson sade förut — att befolkningsutvecklingen i dessa bygder glädjande nog äntligen börjat vända uppåt. Därför är man väldigt orolig för att en bortflyttning av en funktion kommer att få en negativ effekt, som man helst vill undvika. Innan jag går in på de slutsatser som utskottet kommit fram till i detta ärende tror jag att jag skall bemöta något av det som fröken Mattson sade. Beträffande frågan om detta kommer att bli ett lottningsärende eller inte så tycker jag att det är ointressant att uppehålla sig vid det i detta skede. Debatten får ju faktiskt avgöra hur kammarens ledamöter kommer att ställa sig. Jag tycker inte, fröken Mattson, att det kan anses vara skadligt för riksdagens anseende om vi tar större hänsyn till regionalpolitiken. Utskottsmajoriteten strävar ju efter att riksdagen också på detta område skall ta konsekvenserna av den ökande förståelsen för vikten av hänsyn till de regionalpolitiska aspekterna. Det kan inte vara skadligt att också vi riksdagsmän en och annan gång inser och erkänner att vi är påverkade av utvecklingen. Jag vill också klart säga ifrån att utskottsmajoriteten för sin del inte gör någon självständig bedömning av hur det kommer att bli med Nedansiljans tingsrätt. Vi vill alltså icke — och jag bestrider bestämt fröken Mattsons påstående här — ingripa i Kungl. Maj:ts av oss delegerade beslutanderätt. Däremot vill jag påstå att reservanterna just gör detta.

Fröken Mattson säger att diskussionerna i utskottet nästan uteslutande har rört Nedansiljans tingsrätt. Jag vill gentemot det ändå framhålla — och det vet ju fröken Mattson så väl — att utskottet får successivt olika propåer från olika kommuner och företrädare 'för olika tingsrätter, där man uttalar stora bekymmer över planerade eller redan beslutade men ej verkställda sammanläggningar av tingsrätterna. Även om vi kanske inte får sådana kontakter i samma utsträckning som departementet tror jag att justitieministern känner igen sin egen situation vid alla de kontakter som justitiedepartementet får med olika berörda kommuner. Och visst kan man ha förståelse för att de känner oro och visst kommer man väl till slut till det stadiet då man säger sig att det måste vara fel av oss att ta ställning till varje konkret fråga för sig. Har inte tiden nu kommit då vi ändå bör se frågan i ett större sammanhang, se vad som återstår att göra och få en plan över hur man i departementet tänker sig att fortsatta sammanslagningar skall äga rum och hur man i departementet vill tolka det ökade hänsynstagande till de regionalpolitiska aspekterna som vi här i riksdagen verkligen vill understryka att man bör ta och som är en konsekvens av riksdagens regionalpolitiska beslut. Det är det hänsynstagandet som vi vill ta och då bör vi ta det ju förr dess hellre. Vidare säger fröken Mattson att utskottsmajoriteten för ett långt och yvigt resonemang om regionalpolitiken, att vi tar centerpartiets gamla välkända formuleringar i vår mun och talar om det decentraliserade samhället. Det är litet farligt med de här politiska slagorden, men visst kan väl många av oss ha sympatier för tanken på ett decentraliserat samhälle, det må vara centerpartister eller socialdemokrater eller moderater eller företrädare för vilket parti som helst. Att utvecklingen måste gå mot en ökad spridning av funktioner och en ökad decentralisering tror jag att åtminstone många av oss verkligen känner starkt för. När det gäller Ljusdals tingsrätt, fröken Mattson, var det inte så att riksdagen ändrade ett av Kungl. Maj:t fattat beslut, utan riksdagsbeslutet innebar att vi i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställde om en omprövning av det beslut som fattades tidigare. Riksdagen fattade alltså icke ett nytt beslut utan den bara hemställde att Kungl. Maj:t skulle ompröva sitt tidigare beslut, och det är ju en väsentlig skillnad. Nu påstår utskottets vice ordförande att utskottsmajoriteten vill frånhända Kungl. Maj:t beslutanderätten. I själva verket är det ju precis tvärtom. Vi vill göra så som det var förutsatt i 1969 års beslut.

Utskottets vice ordförande gjorde vidare ett som jag tycker kraftigt angrepp mot utskottsmajoriteten när det gällde vissa formalia. Jag vill framhålla att frågan huruvida utskottets initiativrätt var tillämplig i detta spörsmål inte diskuterades på allvar i justitieutskottet. Det ifrågasattes icke av utskottets vice ordförande eller av andra som stod bakom reservationen, att det inte skulle vara korrekt att framföra förslaget. Jag skulle vilja ställa en fråga till fröken Mattson: Om det som nu har blivit majoritetsförslaget skulle ha presenterats i en reservation, skulle också då kritik ha framförts från utskottets vice ordförande innebärande att förfarandet var statsrättsligt felaktigt, dvs. att det var fråga om ett initiativ, som naturligtvis i så fall inte heller får föras fram reservationsvis? Nej, det är inte fråga om något utslag av utskottets initiativrätt. Utskottsmajoritetens förslag är ett sätt att lösa den konkreta frågan om Nedansiljans domsaga utan att utskottet och riksdagen frånhänder Kungl. Maj:t den beslutanderätt som vi menar skall ligga hos departementet. Jag vill också klart säga ifrån att den skrivning som utskottsmajoriteten presenterade icke kan ha varit överraskande för de ledamöter av utskottet som nu står för reservationen. Det skulle ju inte ha varit något problem att ajournera våra överläggningar och få till stånd ett nytt sammanträde, där förslaget till skrivning ytterligare kunnat diskuteras. Jag kanske för egen del får säga att jag är litet förvånad över att det inte gick att få enighet i denna fråga. Jag tror mig veta att det även hos socialdemokraterna i utskottet finns vissa sympatier för ett ökat hänsynstagande till regionalpolitiken. I varje fall uppfattade jag vid ett tillfälle statsrådet så när Ni var närvarande i utskottet — jag tror att det var i samband med diskussionen om Ljusdals tingsrätt — att också Ni själv börjar bli tveksam om värdet av de stora tingsrätterna och om huruvida man skall fortsätta på den inslagna vägen. Jag tycker, som jag sagt förut, att man kan högakta politiker som har mod och förmåga att delvis tänka om och att även redovisa de nya uppfattningar man kommer fram till. Det är ju inte säkert att man åren igenom behåller exakt samma uppfattningar. Det framstår — åtminstone för mig och jag tror för många — som klart nödvändigt att vi i vårt politiska arbete tar större hänsyn till decentraliseringsaspekten och till regionalpolitiska strävanden än vad vi har gjort förut. Herr talman! Jag skulle med det anförda vilja yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill återigen understryka, att om reservationen vinner bifall, kommer det de facto att innebära att beslutet beträffande Nedansiljans tingsrätt icke kommer att kunna rivas upp.
Herr talman! Fru Kristensson sade att hon har ett intryck av att Kungl. Maj:t när det gäller Nedansiljans domsaga inte tagit hänsyn till riktlinjerna för regionalpolitiken. Ja, det är väl ganska självklart att man inte kunde göra det, med tanke på att beslutet om Nedansiljans domsaga Nr 67 fattades 1970 medan de nämnda riktlinjerna inte tillkom förrän två till Torsdagen den tre år senare. Däremot menar vi reservanter att Kungl. Maj:ts beslut att 25 april 1974 skjuta denna fråga fram till 1977 innebär, att man också kan vara beredd att behålla Nedansiljans tingsrätt ännu längre, om så skulle behövas. Jag bör kanske i detta sammanhang också upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att reservanterna icke vill att Kungl. Maj:t skall fråntas delegationsmöjligheten. Jag tycker att situationen kan bli ganska besvärande om man en gång lämnar en delegering och sedan med anledning av motioner kräver omprövning på punkt efter punkt. Jag undrar om majoriteten tänkt sig att vi skulle ha en ny stor principdebatt om domkretsindelningen, ifall dess förslag går igenom. På talarlisten ser jag att justitieministern snart kommer att svara på en interpellation av herr Hjorth, och jag antar att den debatten kommer att gälla just domkretsindelningen. Herr talman! Jag vill till sist betona att vi hyser fullt förtroende för de överväganden som görs i Kungl. Maj:ts kansli. Under de förberedande debatterna före det slutliga ställningstagandet har vi icke närmare diskuterat att kräva en översyn och en redovisning för riksdagen. Det är det kravet som vi i reservationen starkt vänder oss emot.
Herr talman! Det är riktigt som fröken Mattson säger, att Kungl. Maj:ts beslut beträffande Nedansiljans tingsrätt fattades 1970, innan riksdagen tog det regionalpolitiska beslutet, men därefter gjorde berörda kommuner uppvaktningar och begärde att Kungl. Maj:t skulle ompröva sitt beslut. Med anledning av de framställningarna fattade Kungl. Maj:t ett nytt beslut i april 1973, som innebar att det gamla beslutet skulle kvarstå. År 1972 fattade ju riksdagen sitt regionalpolitiska beslut, och om justitiedepartementet hade tagit intryck av det, kunde man i varje fall ha haft möjlighet att rätta till saken. Eftersom fröken Mattson med en viss envishet återkommer med sitt påstående att utskottsmajoriteten försöker frånhända Kungl. Maj:t beslutanderätten i de här frågorna, vill jag ställa en fråga: Var står det i majoritetens skrivning?
Herr talman! Jag ber att mycket kort få citera utskottsmajoriteten. Den skriver att ”en översyn bör göras av 1969 års riktlinjer för landets indelning i domsagor och att i samband därmed bör upprättas en plan över de domsagoregleringar som kan återstå att genomföra vid ett beaktande av vad utskottet ovan anfört.

Emellertid är det möjligt att denna översyn redan är gjord i justitiedepartementet. Vi vet ingenting om detta, och jag tror att det för 25 ärendets fortsatta behandling skulle vara ganska värdefullt att höra vilka synpunkter justitieministern, som är närmast ansvarig, har att anlägga på den stora frågan.
Herr talman! Om det är rätt som utskottet vice ordförande säger, att den här översynen redan är gjord, frågar jag mig: Varför har då inte justitieutskottet fått någon redovisning av vad departementet håller på med? Jag skall emellertid inte ytterligare förlänga debatten, för det är naturligtvis angeläget för oss alla att få höra statsrådets mening i de här frågorna. På tal om delegering av beslutanderätten vill jag understryka det som jag sade inledningsvis, nämligen att 1969 års riksdagsbeslut innebar att om det skulle föreslås någon ändring i de riktlinjer som då beslutades beträffande domsagoregleringen, skulle förslaget underställas riksdagens prövning. Utskottets majoritet menar nu att det måste ske en viss modifiering av dessa riktlinjer med ökat hänsynstagande till de regionalpolitiska synpunkterna. När ett sådant förslag har utarbetats i departementet, vill vi ha det tillbaka med stöd av det beslut som riksdagen fattade 1969 angående handläggningsordningen. Jag kan inte anse, herr talman, annat än att vi är i vår fulla rätt att göra detta, och det gäller här inte ett återtagande av delegeringen beträffande beslut i konkreta fall.

Herr talman! Innan jag besvarar herr Hjorths interpellation skulle jag bara vilja säga en sak till fru Kristensson, som här har kritiserat att vi i justitiedepartementet inte skulle ha beaktat 1972 års regionalpolitiska beslut. Kanske fru Kristensson då vänligen ville notera det förhållandet att sedan 1972 års regionalpolitiska beslut fattades har vi icke i justitiedepartementet beslutat om någon domkretssammanläggning. Herr talman! Jag ber nu att få besvara herr Hjorths interpellation angående domkretsindelningen i Uppsala län. Herr Hjorth har frågat om jag är beredd att medverka till att Uppsala läns norra domkrets får bestå och att därvid prövas möjligheten till en förläggning av Uppsala läns norra tingsrätts kansli till Tierp. Efter förslag i proposition 1969:44 beslöt riksdagen år 1969 riktlinjer för en översyn av rikets indelning i domkretsar. Riksdagen beslöt att en domkrets regelmässigt borde vara så stor att den bereder sysselsättning åt minst tre lagfarna domare. Riksdagen uttalade dock samtidigt att principen borde tillämpas med stor försiktighet. Enligt riksdagens mening borde en domstol med två domare behållas om den är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service eller eljest medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller för det allmänna. I detta sammanhang betonade riksdagen särskilt att domsagokansli i centralort så långt möjligt borde bibehållas. Skälen för bibehållande av ett domsagokansli kunde undantagsvis vara så starka att de motiverade ett bibehållande av en domkrets som ger arbete för endast en domare. I propositionen 1972:111 angående regionalpolitiskt handlingsprogram erinrade regeringen bl.a. om de av riksdagen antagna riktlinjerna för den framtida domkretsindelningen. Det pekades vidare på ett förslag i länsprogrammet för Uppsala län att Uppsala läns norra tingsrätt, som har kansli i Uppsala, skulle finnas kvar men att tingsrättens kansli skulle flyttas till Tierp. Häremot framhölls av departementschefen att regeringen redan år 1970 fattat beslut om att Uppsala läns norra tingsrätt skulle upphöra senast den 1 januari 1975 och domsagan därvid förenas med domkretsen för Uppsala tingsrätt. Tillräckligt starka skäl för att frångå den tidigare bedömningen i vad avsåg domkretsindelningen i Uppsala län ansågs av departementschefen inte ha framkommit. Propositionen godtogs i denna del av en enhällig riksdag. Efter riksdagsbeslutet år 1969 om den framtida domkretsindelningen har genom olika beslut av regeringen antalet domkretsar minskat från 137 den 31 december 1969 till 101 den 1 januari 1974. Inte i något av dessa fall har ort som är regionalt centrum tvingats att avstå från domstolskansli om i orten funnits tingsrätt som givit sysselsättning åt minst två domare. I några fall har domstolskansli inrättats på ort där sådant kansli inte funnits tidigare. Av de nuvarande tingsrätterna har ungefär hälften endast två ordinarie domare. Riksdagens uppfattning om behovet att behålla domstolarna med två domare har regeringen i hög grad beaktat. Till förhållandevis stor del har minskningen av antalet domstolar skett genom att domstolar med kansli på samma ort har sammanslagits. Enligt föreliggande beslut av regeringen skall Uppsala läns norra tingsrätt upphöra senast den 1 januari 1975 och tingsrättens domkrets då förenas med Uppsala domsaga. I en framställning till justitiedepartementet har länsstyrelsen i Uppsala län hemställt att beslutet om indragning av Uppsala läns norra tingsrätt ändras och att denna tingsrätt bibehålls i oförändrad omfattning. Länsstyrelsen anser att tingsrättens kansli bör förläggas till Tierp. Med anledning av länsstyrelsens framställning kommer det inom justitiedepartementet att övervägas om det kan befinnas lämpligt att ändra föreliggande beslut om den judiciella indelningen i Uppsala län. I avvaktan på resultatet av detta utredningsarbete kommer givetvis föreliggande beslut ej att verkställas. I likhet med vad som gäller för Uppsala läns norra tingsrätt föreligger beslut av regeringen om indragningar av vissa andra domstolar i landet. Det gäller domstolar i Mjölby, Halmstad, Strömstad och Leksand. Enligt min uppfattning föreligger ej skäl till ändring av det beslut som innebär att två domstolar med kansli i Halmstad slås samman. När det gäller domstolarna i Mjölby, Strömstad och Leksand ämnar jag i likhet med vad jag anfört beträffande Uppsala läns norra tingsrätt låta domkretsfrågorna bli föremål för ytterligare överväganden inom Bortsett från de domkretsregleringar som jag nu har angett är några domstolsindragningar inte aktuella. I sammanhanget vill jag också ta upp frågan om polisoch åklagardistriktsindelningen. Som riksdagens ledamöter väl känner till är det inte bara på domstolssidan som indelningsändringar har varit aktuella. 1972 fattade riksdagen ett principbeslut om en minskning av antalet polisoch åklagardistrikt. Riksdagen överlät åt regeringen att besluta om de enskilda distriktssammanläggningarna i fråga om polisdistrikten. I fråga om den regionala polisorganisationen gjorde riksdagen det principuttalandet att län med ett eller två polisdistrikt borde sammanläggas med angränsande län till ett regionalt verksamhetsområde i polisiärt hänseende. Sådana sammanläggningar skulle dock beslutas av riksdagen. Regeringen har hittills beslutat om sammanläggning av polisdistrikt i ett fall och om sammanläggning av åklagardistrikt i tre fall. Anledningen till att fler beslut om sammanläggningar inte har fattats under de drygt två år som har gått efter riksdagens principbeslut är främst den mycket negativa inställningen till distriktssammanläggningar både från ortsbefolkningen och från anställda vid myndigheter i de aktuella distrikten. Det är väl bekant för riksdagens ledamöter att riksdagen i november förra året avslog ett förslag av regeringen om sammanläggning av Jämtlands län och Västernorrlands län till ett regionalt verksamhetsområde i polisiärt hänseende. Riksdagen visade genom detta beslut att den inte var beredd att fullfölja det principbeslut om den regionala polisorganisationen som den fattade 1972. Mot bakgrund av de omständigheter som jag nu nämnt har regeringen funnit att sammanläggningar av poliseller åklagardistrikt bör ske med större grad av restriktivitet än vad som tidigare förutsetts och föregås av ytterligare utredning och prövning.

Herr talman! I min interpellation ansåg jag det ytterst angeläget att Uppsala läns norra domkrets får bibehållas. Med hänsyn till såväl folkmängd som arbetsvolym finns underlag för detta, förklarade jag. Domkretsen har 50 000 invånare, och det finns många domkretsar som har ett mindre befolkningsunderlag. Om man slår ihop Uppsala läns norra tingsrätt med Uppsala tingsrätt får man en domkrets på bortåt 200 000 invånare och med ett alltför stort geografiskt område. Brottsutvecklingen, som visar en nedåtgående trend för riket i dess helhet, visar en motsatt trend i Tierps polisdistrikt, vars område sammanfaller med den norra domsagan. Arbetsbördan för åklagarmyndigheten i Tierp och antalet brottmål i tingsrätten kan därför inte förväntas nedgå. Som stöd för min fråga till justitieministern åberopade jag också de uttalanden som i olika sammanhang gjorts om vikten av att gränserna för rättsväsendets olika verksamhetsområden sammanfaller. En sammanläggning av Uppsala läns norra domkrets med Uppsala domkrets skulle innebära att sambandet mellan rättsväsendets olika verksamheter bröts. En indragning av Uppsala läns norra tingsrätt skulle därför inte gagna rättsväsendets verksamhet. Nu säger justitieministern i sitt interpellationssvar, som jag ber att få tacka för, att man inom departementet är beredd att överväga en ändring av beslutet om den judiciella indelningen i Uppsala län. Jag är självfallet mycket nöjd med det beskedet, som inger mig en stark förhoppning om att vi i Uppsala län får behålla den norra domkretsen. Att regeringen också anser att sammanläggningar av polisoch åklagardistrikt skall göras med större grad av restriktivitet ser jag som en garanti för att såväl polissom åklagardistrikten i Tierp kommer att bibehållas. Jag tolkar justitieministerns svar så att han också är beredd att pröva förslaget om att flytta ut Uppsala läns norra tingsrätts kansli till Tierp, som ligger centralt till i området och är regionalt centrum för den norra länsdelen. Enligt den plan för rikets regionala utveckling som riksdagen har antagit skall ju till Tierp förläggas bl.a. administrativ verksamhet och mer kvalificerad service. Från länsmyndighetens sida har man också på olika sätt strävat efter att göra Tierp till basort för utvecklingen i norra Uppland. Ett led i denna utveckling vore att dit förlägga tingsrättens kansli. Det rör sig visserligen bara om 16 personer, men det skulle ändå utgöra ett välkommet tillskott till den differentierade sysselsättning som man eftersträvar. Nu ligger Tierp i servicehänseende bland de fem sämsta av regionala centra i landet. Folkmängdsutvecklingen är heller inte tillfredsställande, och i fråga om yrken med stor andel högutbildade samt när det gäller inkomstnivån ligger man också dåligt till i jämförelse med rikets övriga regionala centra. Av interpellationssvaret framgår att inte någon ort som är regionalt centrum har tvingats avstå från domstolskansli, om det i orten har funnits tingsrätt som givit sysselsättning åt minst två domare. Nu har visserligen inte Tierp någon tingsrätt, men som jag nämnt finns det starka skäl för att ge Tierp kansliet för den norra domsagan. Det skulle vara till fördel för såväl den dömande instansen som för polisoch åklagarmyndigheten samt för den allmänhet som berörs. Jag hyser därför goda förhoppningar om att justitieministern tillmötesgår de önskemål som finns i denna fråga i Uppsala län.

Herr talman! Det är nästan så att också jag känner mig frestad att tacka för svaret. Jag tycker att det var ett utomordentligt svar på denna interpellation; jag uppfattar det ungefär som ett halvt svar på utskottsmajoritetens fråga till herr statsrådet. Visserligen har vi inte fått klart besked om hur statsrådet tänker göra med de nämnda tingsrätterna i Mjölby, Strömstad och Leksand, men såvitt jag förstår är det ändå ett halvt tillmötesgående, när herr statsrådet säger att dessa frågor skall bli föremål för ytterligare överväganden inom justitiedepartementet. Jag vill än en gång understryka att jag verkligen uppskattar att herr statsrådet nu säger sig vilja ompröva tidigare beslut. Det styrker mig i den uppfattning som jag tycker att vi bibringades i justitieutskottet, nämligen att justitieministern själv innerst inne egentligen inte är så särskilt road av dessa sammanläggningsärenden. Som statsrådet själv sade måste en konsekvens av en omprövning bli att man också omprövar polisoch åklagardistriktsorganisationen. Jag noterar där att statsrådet verkligen klart säger ifrån att man måste ta ökad hänsyn till synpunkterna från både ortsbefolkningen och de anställda vid myndigheter i de aktuella distrikten. Det är just det vi också tycker att man skall göra när det gäller tingsrätterna. Men i början av sin replik till mig sade herr statsrådet någonting som kanske inte var alldeles invändningsfritt. Justitieministern sade att departementet efter 1972 inte fattat beslut om några sammanläggningar. Men man fattade ett nytt beslut 1973 beträffande Nedansiljans tingsrätt, och i september 1973 fattade departementet också beslut om tingsrätten i Ljusdal. Även om dessa var förnyade beslut var det ändå ett beslutsfattande. Utskottets vice ordförande rådde mig att ta kontakt med herr Hernelius för att klara ut problemen med initiativrätten. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga att mig förefaller det som om det hade varit klokt av socialdemokraterna i utskottet att ta kontakt med departementet innan de gjorde sitt ställningstagande i utskottet. Det var onödigt att socialdemokraterna i utskottet skulle följa en annan linje än justitieministern gjort. Jag vill återigen understryka att en röst på reservationen i betänkandet innebär att herr statsrådet får mycket svårt att ompröva sitt beslut i varje fall när det gäller Leksand. Jag tycker inte att vi skall försätta honom i en så besvärlig situation.

Herr talman! Bara några ord om justitieministerns svar på interpellationen i denna fråga. Enligt kungörelsen av den 28 september 1973 skulle sammanläggning ske av vissa domkretsar, däribland även Folkungabygdens domsaga, som har sitt säte i Mjölby. Representanter för Folkungabygdens domsaga uppvaktade på tisdagen i denna vecka vår justitieminister och fick då beskedet att ett klarläggande svar skulle ges i dag i samband med svaret på herr Hjorths interpellation. I vår domkrets har därför svaret i dag inväntats med spänt intresse. När justitieministern nu säger att domkretsfrågorna när det gäller domstolarna i Mjölby, Strömstad och Leksand liksom när det gäller Uppsala läns norra tingsrätt skall bli föremål för ytterligare överväganden, fattar jag det så att nedläggningar här ej längre är aktuella. Det var ett glädjande besked. Herr talman! Jag vill därför enbart uttrycka min tacksamhet över justitieministerns positiva svar i denna fråga.

Herr talman! De riktlinjer som riksdagen 1969 drog upp för domstolsindelningen var liksom motsvarande reformer inom polisoch åklagarväsende motiverade av önskemålet — detta framgår också av utskottets betänkande — att skapa effektiva och rationella enheter inom rättsväsendet. Under den tid som förflutit sedan riksdagen antog dessa riktlinjer har erfarenheter vunnits av de sammanslagningar som skett. I viss mån har utvecklingen inom rättsväsendet men framför allt inom andra samhällsorgan gått mot stora, centralt styrda enheter; detta har visat sig medföra nackdelar för de enskilda människorna, nackdelar som oftast överstiger fördelarna. När sådana erfarenheter har gjorts finns det anledning att vila på hanen innan ytterligare planerade sammanslagningar genomförs. Vi anser det viktigt med livskraftiga orter i alla kommuner, och vi menar att man skall inte rycka undan befintliga arbetstillfällen för att sedan försöka konstruera nya. Dessa synpunkter bl.a. har varit vägledande vid centergruppens ställningstagande i utskottet, i frågan om indragning av Nedansiljans tingsrätt. Fröken Mattson säger att det är omöjligt att lista ut vad majoriteten egentligen syftar till. Jag vill då bara svara att det rimligen inte kan vara så svårt att förstå att man vill få en ändring till stånd när man begär en översyn och omprövning av ärendet. Domstolskanslierna har att handlägga en rad ärenden av administrativ natur. Det framstår som helt otillfredsställande att allmänheten, för att erhålla denna service, skall behöva färdas 10—15 mil. Man kan heller inte utesluta den negativa lokaliseringspolitiska effekt som en indragning av Nedansiljans tingsrätt kommer att innebära för Leksands kommun, vilket också mycket kraftigt underströks vid uppvaktningen inför utskottet av berörda kommuner — detta i synnerhet som Leksands kommun redan tidigare har blivit hårt drabbad av statliga koncentrationsåtgärder. De alldeles speciella ägodelningsförhållanden som råder inom berörda kommuner, och som kommer att ta längre tid i anspråk att lösa än beräknat, understryker också olämpligheten i att överföra Nedansiljan till Falu tingsrätt den 1 januari 1977. Den nedåtgående trend i befolkningsutvecklingen som tidigare rådde i domkretsområdet och som också var anledning till att man lokalt accepterade det här förslaget — det framgick mycket klart vid den uppvaktning som skedde inför utskottet — har positivt förändrats. Detta tillsammans med det förhållandet att Siljansbygden är ett utpräglat turistområde, vilket föranleder ökade arbetsuppgifter för rättsväsendet, utgör ytterligare ett motiv för bibehållande av tingsrätten i Leksand. När dessutom utskottets ledamöter är medvetna om att andra planerade sammanslagningar måste omprövas anser jag det följdriktigt att redan nu begära en omprövning av 1969 års riktlinjer. Det framgår också klart av statsrådets svar att han är inne på samma tankegångar. Tingsrätten i Strömstad, som även enligt planerna skall dras in, är ett exempel som visar hur angeläget det är med en omprövning av detta ärende. En indragning på ett ställe utgör ingen garanti för besparing. Ökade resurser krävs t.ex. i det nu aktuella fallet vid Falu tingsrätt. Fröken Mattson varnar oss för att visa misstroende mot justitiede partementets handlande. Jag vill då bara säga att vi ingalunda misstror justitiedepartementet, utan min enkla filosofi är: Om riksdagen har fattat ett beslut som senare visar sig inte vara särskilt välbetänkt finns det ingen anledning att envist hålla fast vid detta.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
Herr talman! Fru Kristensson erinrar sig alldeles rätt vad som diskuterades vid mitt besök i justitieutskottet i december förra året när det var tal om Ljusdal. Det är helt riktigt att jag redan då framhöll att man givetvis måste beakta vad som ligger bakom 1972 års regionalpolitiska beslut. Fru Kristensson vänder sig mot mitt påpekande att vi inte efter 1972 har fattat beslut om någon ny sammanläggning. Hon säger att vissa beslut har fattats — men i det ena fallet gick beslutet i den riktningen att man skulle skjuta på tidpunkten för beslutets ikraftträdande; i det andra fallet var beslutet en konsekvens av riksdagens ställningstagande när det gällde Ljusdal.

Jag vill gärna deklarera att så har jag inte förstått reservationen, allra minst efter det anförande som fröken Mattson höll. Jag fick helt klart för mig att huvudsynpunkten som skiljer majoriteten och reservanterna åt ligger på det principiella planet, huruvida riksdagen skall återta sitt beslut om att delegera till justitiedepartementet att fullfölja tidigare fattade beslut. Den debatten skall jag inte lägga mig i, men jag vill säga att det nog är en missuppfattning om fru Kristensson tror att ett bifall till reservationen skulle av mig uppfattas så att det skulle försvåra ett ställningstagande i de fall där vi tidigare har fattat beslut men nu har för avsikt att göra en omprövning.

Herr talman! Jag vill verkligen inte gå i polemik med justitieministern i denna fråga, eftersom det verkar som om vi vore ganska samstämmiga i vår uppfattning i själva sakfrågan. Vad utskottsmajoriteten föreslår tycks av interpellationssvaret att döma vara föremål för överväganden i departementet, låt vara att vi i utskottet inte hade fått någon information om det. Det är ju glädjande att vi är på samma linje. Jag kan inte förstå vad det skulle finnas för anledning över huvud taget att rösta på reservationen, som är klart mera negativ till att man i ökad utsträckning skall kunna bibehålla tingsrätterna än vad majoriteten är. När det gäller delegationsrätten vill jag återigen understryka att utskottsmajoriteten icke vill frånta Kungl. Maj:t den rätt att besluta som riksdagen har överlämnat till Kungl. Maj:t. Men vi vill med stöd av det beslut som riksdagen fattade 1969 få tillbaka frågan när det gäller att bedöma de modifierade riktlinjer som bör gälla för de fortsatta besluten med ett ökat hänsynstagande till de regionalpolitiska synpunkterna. Jag vill be kammarens ledamöter att innan ni avger ert votum återigen läsa både utskottsmajoritetens förslag och reservationen, inte minst det avsnitt i reservationen där man menar att de regionalpolitiska synpunkterna inte har sådan tyngd att de motiverar ett annat ställningstagande när det gäller Nedansiljans tingsrätt än det Kungl. Maj:t har fattat. Jag skulle vilja att ni jämför det avsnittet med justitieministerns interpellationssvar. Då undrar jag om inte många kommer fram till den ståndpunkten att det som ligger närmast justitieministerns egen uppfattning torde vara utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Det kanske inte är så mycket att tillägga till den debatt som har förts här — i den har ju redovisats många olika synpunkter — men jag vill ändå säga några ord. Jag vill börja med att ansluta mig till fröken Mattsons som jag tycker utmärkta redogörelse för reservanternas synpunkter i detta ärende.

Även om jag helt instämmer i fröken Mattsons anförande måste jag på en punkt göra en liten korrigering. Fröken Mattson förklarade sig inte vara någon grundlagsexpert och sade att jag skulle tala om initiativrätten. Det skulle kunna uppfattas som om jag vore en expert på våra grundlagar, och det måste jag omedelbart dementera — det är jag absolut inte. Fru Kristensson sade i sitt anförande att utskottet inte hade diskuterat initiativrätten. Men jag vill erinra om att på det näst sista sammanträdet då vi behandlade detta ärende frågade jag om majoriteten ämnade använda sig av initiativrätten. Det svar som jag fick var inte entydigt, men jag ställde dock den frågan. Vid justeringssammanträdet diskuterade vi inte frågan om initiativrätten, det är riktigt, men då var ställningarna redan tagna och vi var mer eller mindre låsta i våra positioner. Det jag nu anför är naturligtvis personliga synpunkter, men såvitt jag kan förstå har justitieutskottets majoritet vid behandlingen av detta ärende vidgat sin handläggning så att majoriteten har kommit att utnyttja utskottets initiativrätt. Jag tycker att detta är en mycket väsentlig fråga, och det skadar inte att vi vid något tillfälle talar om den här i riksdagen. Som tydligt framgår av betänkandet hade utskottet att behandla Kungl. Maj:ts i propositionen 1 år 1974 gjorda framställning om anslag till byggnadsarbeten för domstolsväsendet och en i anledning härav väckt motion.

I motionen hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att beslutet om upphörande av Nedansiljans domsaga måtte upphävas. Mot denna bakgrund har utskottsmajoriteten i betänkandet nr 9 föreslagit bifall till propositionens anslagsframställning. Men vad gäller motionens hemställan — att beslutet om upphörande av Nedansiljans domsaga skulle upphävas — föreslår utskottsmajoriteten varken bifall eller avslag. I stället ger man i anledning av motionen Kungl. Maj:t till känna någonting helt annat. Man vill ha en allmän översyn av 1969 års riktlinjer för landets indelning i domsagor och vidare en plan över ännu återstående domsagoregleringar. De så beställda riktlinjerna och även planen skall utan dröjsmål föreläggas riksdagen. Det är här jag börjar undra om inte utskottsmajoriteten utnyttjat utskottets initiativrätt. Med en framställning om ett byggnadsanslag och en motion som kräver riksdagens medverkan att begära upphävandet av ett regeringsbeslut om sammanläggning av ett par domstolar som underlag har utskottsmajoriteten kommit fram till en beställning hos Kungl. Maj:t om översyn av riktlinjerna för landets indelning i domkretsar. Sedan 1971 har riksdagens alla utskott initiativrätt i frågor som hör till deras kompetensområden. Vad som är märkligt i det nu föreliggande ärendet är att justitieutskottet med minsta möjliga majoritet utnyttjat initiativrätten, nämligen med åtta röster mot sju. Såvitt jag har kunnat förstå av förarbetena till grundlagsändringen 1970-1971 är det nog inte så man tänkt sig användandet av utskottens initiativrätt. Konstitutionsutskottet anförde också i sitt utlåtande 1970:27 att det förutsatte ”att de nya befogenheterna skall begagnas med samma varsamhet, som iakttagits av de utskott som har självständig initiativrätt enligt nuvarande ordning”.

Utskottets majoritet befinner sig också långt ifrån vad Malmgren—Sundberg—Petrén säger i sina kommentarer till Sveriges grundlagar om att politisk enighet har ansetts värd att eftersträva i de fall ett utskottsinitiativ kommer i fråga. Om man mera allmänt i utskotten tillämpar sin initiativrätt på sätt som nu har skett i justitieutskottet innebär det kort och gott att man öppnar en tredje generell väg för att initiera riksdagsärenden. Om jag hade varit en av de kammarledamöter som en gång ställde sig bakom grundlagberedningens förslag i denna del eller hade varit med om att antaga konstitutionsutskottets utlåtande 1970, skulle jag mycket noga tänka mig för innan jag i dag lade min röst för justitieutskottets förslag i den kommande voteringen. Jag skulle nämligen tycka att jag i så fall redovisade en helt annan inställning till hur utskottens initiativrätt skall användas än den som återfinns i konstitutionsutskottets utlåtande 1970:27.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag besvärar kammaren igen, men några ord till herr Larfors vill jag gärna säga. När det först gäller anslagsfrågan bör det kanske uppmärksammas att utskottsmajoriten i och för sig ställer de medel till förfogande som har begärts, men utskottet uttalar att anslaget enbart får användas för Falu tingsrätts behov och inte för att täcka kostnader som en sammanläggning av Nedansiljans tingsrätt med Falu tingsrätt skulle medföra. När det gäller den omstridda initiativrätten är det riktigt, som herr Larfors sade, att han i utskottet ställde frågan om inte detta är att betrakta såsom ett ianspråktagande av initiativrätten. Jag minns inte riktigt vad jag svarade, men jag ställde mig som jag minns litet undrande. Sedan kom frågan inte vidare upp. Den fullföljdes inte och den analyserades inte. Jag uppfattade det så att frågan hade fallit. Jag vidhåller, herr talman, vad jag förut sade.

Jag vill fråga herr Larfors: Om det funnits en reservation i detta ärende, skulle herr Larfors då ha betraktat reservationen såsom stridande mot initiativrätten? För övrigt tycker jag inte vi skall ta så stora ord i vår mun när det gäller initiativrätten. Den har varit föremål för diskussion förut. Jag vet inte riktigt hur det var i skatteutskottet 1972, när socialdemokraterna ensamma bestämde att man skulle höja arbetsgivaravgiften i stället för mervärdeskatten. Det var ett klart initiativ. Beslutet fattades, om jag inte minns fel, med enkel majoritet. Om vi skall gå till hävderna kan vi nog hitta exempel som vi kan använda oss av på ömse håll. Som jag ser det, herr talman, är ändå det viktiga hur vi löser det praktiska problemet och vilken inställning vi har till fortsatta sammanslagningar av tingsrätter. Där konstaterar jag åter att i varje fall utskottsmajoriteten, justitieministern och kanske ytterligare några av talarna från regeringspartiet har varit positiva till att man nu skall ta ökade hänsyn till regionalpolitiska synpunkter, vilket, som justitieministern själv säger, kan leda till en omprövning av tidigare fattade beslut. Det är det väsentliga och det för mig glädjande.
Herr talman! Jag tackar utskottets ordförande för bekräftelsen på att jag ställde frågan om initiativrätten i utskottet. Det gläder mig mycket att jag fick det bekräftat. Jag har försökt bevisa att utskottet med utgångspunkt i ett byggnadsanslag och i en motion om indragning av Nedansiljans tingsrätt, vari inte nämns ett ord om någon utredning av det slag som utskottet stannat för, har hamnat i den situationen att utskottets initiativrätt har tagits i anspråk. Fru Kristensson frågade mig hur jag skulle ha sett på det hela om det funnits en reservation med samma lydelse. Mitt svar blir att det då inte ankommit på mig att fatta beslut. Då hade det blivit talmannen som fått göra en bedömning, eftersom det varit fråga om en reservationsskrivning. Men det hade måhända medfört att saken blivit bättre klarlagd.

Herr talman! Ett regionalpolitiskt handlingsprogram bör omfatta samtliga inslag av sysselsättningsåtgärder, service m.m. som är avgörande för en positiv utveckling i alla län eller regioner. Alla människor i olika delar av landet bör, som många gånger framhållits, tillförsäkras likvärdiga levnadsbetingelser. Skall denna målsättning infrias är det enligt centerns uppfattning nödvändigt att också på alla områden inom länet bevara och stärka servicen och utveckla näringslivet. Härvid bör en sammanvägning göras av alla aktiviteter och en prövning ske från olika utgångspunkter. Ett samspel måste eftersträvas så att insatserna inte verkar åt olika håll. I föreliggande utskottsbetänkande behandlas den samhällsservice som landets indelning i domkretsar utgör. Det beslut som innefattas i 1969 års riktlinjer har efter Kungl. Maj:ts beslut i konkreta fall befarats bli till stor nackdel för de områden som skulle drabbas av indragning. Det gäller alltså att göra en analys, och en sådan analys för det i motionen aktualiserade området Nedansiljan visar att en indragning skulle vara till stor nackdel. Icke minst kommunerna inom området har ju vid olika tillfällen redovisat detta. Det har nämnts här tidigare att befolkningsutvecklingen inom Nedansiljan tidigare var negativ, att den under de senaste åren stabiliserats och att man borde kunna förvänta en positiv utveckling. Mittenpartiledamöterna från Dalarna har därför i motionen 966 till årets riksdag föreslagit att Kungl. Maj:ts beslut om indragning av Nedansiljans tingsrätt måtte upphävas. Utskottet har nu vidgat — jag vill understryka ordet vidgat — detta förslag till att också gälla en översyn av 1969 års riktlinjer och att i avvaktan på denna översyn indragning av Nedansiljans tingsrätt inte skall ske. Denna inställning hos utskottet hälsas i Dalarna med stor tillfredsställelse. Att samstämmigheten i länet är bred framgår av, vilket har nämnts tidigare, att regeringsorganet Dala-Demokraten livligt har understrukit att utskottets ställningstagande bör stödjas. Tidningen har uppmanat de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Dalarna att rösta för utskottet, och någon av dem har också medgivit att han har för avsikt att göra så. Inom centern ser vi det som mycket angeläget att alla åtgärder vidtas för att stärka och samordna utvecklingen i länet. Som utskottet framhåller, bör självfallet — det vill jag understryka — medel ställas till förfogande för tilloch ombyggnad av tingshuset i Falun. Det är en angelägen sak, även utan någon ändring av domkretsindelningen. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att be justitieministern om några kompletterande uppgifter i anslutning till det interpellationssvar som han nyligen lämnat till herr Hjorth.

Det skulle glädja mig om den tolkningen av vad som sägs i svaret är riktig. Jag hoppas också att de rader som finns i slutet av svaret till herr Hjorth kan innebära att Malungs polisdistrikt får finnas kvar tills vidare. Herr talman! Jag ber om överseende från både kammarens och justitieministerns sida med att jag nu passar på tillfället att säga ytterligare några ord. Framför allt var det några synpunkter som framfördes av utskottets talesman fru Kristensson som gjorde mig fundersam. Majoriteten uttrycker sig enligt min mening mycket oklart i sin skrivning.

Det är angeläget att veta detta med tanke på att man vill att Kungl. Maj:t skall göra en översyn enligt 1969 års riktlinjer för landets indelning i domsagor. Utskottets talesman fru Kristensson uttrycker sig mycket försiktigt. Efter vad jag förstår tycker hon inte att Kungl. Maj:t bedrivit sammanläggningen på något anmärkningsvärt hårt sätt. Därigenom blir utskottets skrivning än mer förvånande. Utskottsmajoriteten gör inte något ställningstagande till Nedansiljans tingsrätt. Därvidlag säger man att det är departementet som skall besluta. Utskottsmajoriteten litar tydligen på departementschefen och att han skall behandla dessa frågor med stor restriktivitet, vilket han också — tydligt här i dag — sagt sig ämna göra. När man lyssnat på vad justitieministern sagt i dag och läst vad både utskottsmajoritetens representanter och reservanterna har skrivit, verkar det som om utskottsmajoriteten närmast sökt strid för stridens egen skull; man tycker att här hade funnits plats för en samskrivning. Om jag fattade fröken Mattson rätt här i dag, fanns det emellertid inte någon plats för en sådan, utan majoriteten ville gå sin väg och lägga fram det föreliggande utskottsbetänkandet. Det verkar i högsta grad som om utskottsmajoriteten efter vad justitieministern sagt här i dag slår in öppna dörrar. Om jag tolkat justitieministerns anförande rätt — jag hoppas dock på ett ytterligare förtydligande i dessa frågor — kommer det att bringa glädje i Dalarna. En sak som också förvånat mig är att utskottet utnyttjat sin initiativrätt i detta sammanhang.

Av den anledningen anser jag mig kunna yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag skall försöka komplettera mitt interpellationssvar något.

När jag sedan i interpellationssvaret säger att jag beträffande domstolarna i Mjölby, Strömstad och Leksand avser att göra ytterligare överväganden, då ligger givetvis i detta att dessa överväganden kan leda till att man upphäver det fattade beslutet. Men det måste först ske en prövning av detta. När det gäller polisoch åklagardistrikten finns det inte några beslut som skall träda i kraft, liksom inte heller när det gäller de domkretsar där det föreligger utredningar men där det ännu inte fattats något beslut av Kungl. Maj:t. På dessa områden har jag således inte något fall som är aktuellt att ta upp. Naturligtvis måste jag göra den lilla reservationen — det gjorde jag för övrigt redan i december när vi diskuterade Ljusdal — att ingen kan förutse framtiden. Ingen kan nu avge en så fast deklaration att det inte i framtiden kan uppkomma situationer då det framstår som önskvärt och behövligt — och med hänsyn till befolkningen rimligt — att göra ändringar av det ena eller andra slaget. Men jag vill ännu en gång understryka att så långt jag kan överblicka läget i dag har jag inte något aktuellt fall som kan bli föremål för behandling i departementet.

Herr talman! Till slut vill jag bara konstatera att utskottets majoritet och herr statsrådet är överens i sakfrågan. Däremot menar reservanterna att något ändrat ställningstagande från Kungl. Maj:ts sida när det gäller Nedansiljans domsaga inte är motiverat. Detta skulle jag vilja säga som en konklusion av debatten. Sedan skulle jag för herr Karlsson i Malung ändå vilja framhålla att vi först i dag har fått reda på statsrådets inställning till dessa frågor. Det har alltså saknats förutsättningar i utskottet att ta hänsyn till synpunkter som först i dag redovisats. Herr Karlsson i Malung kritiserade utskottet för att vi inte kunde finna möjligheter till en samskrivning. Det tycker jag också var synd. Jag tror att många socialdemokrater i utskottet egentligen innerst inne delar justitieministerns uppfattning. Det är alltså beklagligt att det inte gick att få en samskrivning i de här frågorna.
Herr talman! I likhet med fru Kristensson vill jag ge min syn på hur man skall sammanfatta denna diskussion. Denna sammanfattning har väl justitieministern praktiskt taget redan gjort. Vi vill slå vakt om de möjligheter som givits till justitieministern och departementet att självständigt ta ställning i den här frågan.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

Herr talman! Det har gått ungefär ett år sedan den s.k. terroristlagen antogs av riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna gick emot den av en rad skäl, som vi återigen åberopar i motionen 1641 som nu föreligger till behandling. Vi kritiserade den obestämdhet som var kännetecknande för lagförslagets formuleringar. Vi kritiserade utvidgningen av de särskilda möjligheterna till telefonavlyssning och brevkontroll. Vi kritiserade lagens mångfald av kautschukparagrafer. Vi påpekade också att det redan fanns lagliga möjligheter och befogenheter att gå till attack mot terrorism och att lagen följaktligen inte kunde betraktas som nödvändig. Dessa invändningar kvarstår när man nu går in för att förlänga lagen. Vi yrkar därför avslag på förlängningen, av samma skäl som gällde för oss i fjol. Vi anser att terroristlagen är en farlig lag — inte främst för de s.k. terroristerna utan för rättssäkerheten i vårt eget land. Nu sägs det att lagen har använts med stor restriktivitet och att listan på s.k. presumtiva terrorister inte inrymmer mer än ett sextiotal personer. Inte fler än nio personer har utvisats, och de särskilda spaningsåtgärderna har inte använts i något fall. Men då måste man ju fråga sig: Behöver vi ha den här undantagslagen, som innehåller så många luddiga formuleringar och som kan användas inte bara mot utländska medborgare utan indirekt också mot svenskar, som av en eller annan anledning har umgänge eller kontakter med människor som är med i någon svartlistad organisation? I fjol nämndes två organisationer, Ustasja och Svarta september. I årets proposition har — vilket vi också påpekar i motionen — begreppet Svarta september förvandlats till ”vissa palestinska organisationer”. Att lagen hittills har använts med en viss restriktivitet ger ingen garanti för framtiden. Det är fortfarande innehållet som måste granskas, och det har inte förändrats. Invändningarna har fortfarande sin giltighet. Det allvarligaste är att man sätter den grundläggande principen om individuell ansvarighet ur spel. Principen är ju att man blir misstänkt som presumtiv terrorist inte genom handlingar man begår utan genom att man har anknytning till viss organisation. Det är något helt nytt i svenskt rättsväsen och svensk lagstiftning. Regeringen skall svara för urvalet av svartlistade organisationer. Det är betryggande endast om man till 100 procent litar på regeringens omdöme. Och även om man gjorde det, finns det ju ingenting som säger att vi inte kan få en annan, mera reaktionär regering, som skulle kunna fylla på den här listan och fullt ut använda lagens alla möjligheter. Nu gäller lagen, har det försäkrats, Ustasja, Svarta september och den japanska organisationen Röda armén. Vad avser Svarta september är man inte ens säker på att den organisationen finns i sinnevärlden. Den japanska organisation som nämns har aldrig haft någon verksamhet på skandinavisk botten. Kvar står Ustasja som i hög grad är en realitet, men för den sakens skull hade man inte behövt stifta en lag som väckt oro i så vida kretsar och som ger så mycket utrymme att slå åt olika håll, så mycket utrymme för subjektiva värderingar. Mot Ustasjarörelsen i Sverige borde för länge sedan ha satts in de ”hårdare tag” som man från höger så ofta kräver i polisiära sammanhang. Men det hade kunnat göras utan terroristlagen, eftersom denna fascistgrupp sedan länge varit känd och har utmärkt sig bl.a. för terror och mord mot sina jugoslaviska landsmän här i Sverige. Men genom terroristlagen kommer man inte åt denna fascistiska grupp, eftersom det här handlar om folk som sedan länge har befunnit sig i Sverige, som har fått politisk asyl här och som i många fall redan är svenska medborgare. Ustasja användes av regeringen för att rättfärdiga lagens tillkomst, men lagen är i det fallet, som jag påpekade, ett ganska trubbigt vapen. Däremot är lagens konstruktion sådan att den med större framgång kan användas mot exempelvis personer som kan misstänkas vara med i eller ha kontakter med den palestinska befrielserörelsen. Herr talman! Terrorism är ett svepande, vidsträckt begrepp. De maktägande i de länder som behärskas av fascistiska diktaturer, styrda av den amerikanska imperialismen, ser naturligtvis sina länders befrielserörelser som ett utslag av terrorism. Det är ingenting nytt. De har intresse av att utmåla folkens berättigade kamp som ett utslag av desperat terrorism. De verkliga terroristerna i dagens värld är exempelvis Nixon och hans mördarband i Washington, som under åratal har gått fram som mordänglar i Sydostasien. Det är juntan i Chile. Det är andra oligarkiska fascistregimer i Latinamerika, som varje dag firar orgier i grymhet och verklig terrorism mot sina folk. Men de omfattas inte av den svenska terroristlagen, utan kan möjligen skyddas av den och ha nytta av den på olika sätt. Regeringens lista innehåller, som jag nämnde, tre organisationer. Den diffusa organisationen Svarta september är med, men i propositionen finner man också den svepande formuleringen ”vissa palestinska organisationer”. Det inger oro hos oss och hos arabiska medborgare och palestinier som på olika sätt verkar för sina folks intressen i strid mot Israels aggressionspolitik. Det är betecknande för inkonsekvensen i det här sammanhanget att regeringen inte med ett ord nämner den typ av terrorism som utvecklas av den israeliska staten. Över hela världen — senast i vårt grannland Norge — härjar israeliska mordänglar, dömer sina offer utan rättegång och företar brutala exekutioner innan de återvänder hem och tas emot som hjältar. Mordet i Lillehammer i Norge var ett upprörande exempel på den statsunderstödda terrorism som utövas av Israel med folk som utbildas på hemmaplan och sedan skickas ut och opererar med hjälp av Israels ambassader. Det mordet, herr talman, hade lika gärna kunnat ske i Sverige, och jag är säker på att trots vår terroristlag hade inte mördarbandet stoppats på Arlanda. Terroristlagen är nämligen enögd. Den riktar sig inte åt det hållet. Den israeliska underrättelsetjänstens organ Shin Beth och Mossad, som rätteligen borde finnas på regeringens lista, finns inte där. Så ligger det alltså till. Skulle man vara konsekvent, borde inte bara israeliska organisationer i Sverige utan också de israeliska statsorganen ligga i toppen på regeringens svarta lista. Här handlar det ju om statsunderstödd mordoch terroristverksamhet i stor skala. Allt det här — luddigheterna, inkonsekvenserna — gör att vi betraktar terroristlagen med lika stor misstro i år som i fjol. Terrorism är ingen företeelse som vi vill försvara. Vi tar avstånd från den individuella terrorn som ett oacceptabelt kampvapen även när den säger sig tjäna en god sak. Terrorism och mord på svensk mark måste självfallet förhindras. Det har vi utan att tveka sagt tidigare, och det kan vi upprepa än en gång för undvikande av demagogiska beskyllningar från lagens anhängare. Men detta är problem som man inte löser genom en lag som sätter rättssäkerheten i fara och inför den främmande principen att en persons anknytning till viss organisation också innebär att han automatiskt misstänks för att vara terrorist, för att vara brottsling. Det fanns redan före terroristlagen en hel arsenal av lagparagrafer. Redan tidigare gav utlänningslagens 34 § stort utrymme för avvisning eller inskränkning av friheten för utlänning som kunde misstänkas för brott och brottsligt uppsåt. Och utan terroristlag kan häktning vidtagas när misstanke om brott föreligger. Man har möjligheter att utfärda reseförbud, att göra husrannsakan. Det finns lagar mot människorov, olaga tvång, olaga hot, sabotage, flygplanskapning osv. Det finns redan utan terroristlag möjligheter till telefonavlyssning, rätt att öppna brev osv. Men skillnaden är ju att dessa lagar gäller alla. Terroristlagen riktar sin udd mot utlänningar, och det är i sig motbjudande. I den rapport som kommissionen för förebyggande av politiska våldsdåd lade fram i fjol före lagens tillkomst hette det att föreslagen måste betraktas som extraordinära. Man hoppades att svenskarna skulle svälja lagförslaget utan större larmande, eftersom lagen framför allt riktar sig mot utlänningar.

Som bekant blev det inte så. Lagförslaget möttes av en hård opinionsstorm, som sträckte sig långt in i både socialdemokratiska och borgerliga led. I utskottets betänkande den här gången heter det att man med de erfarenheter man nu har ännu inte kan avge några säkra omdömen om verkningarna av denna lagstiftning.

Här konstruerar man alltså en lag med mycket vaga och tänjbara formuleringar som gör att människor utan bevisning kan stämplas som ”presumtiva terrorister” därför att de kan ”antas” eller ”befaras” ha sympatier eller ”verka för” grupp eller organisation som uppfattas som terroristisk. Sedan anser man lagens nödvändighet vara bevisad genom att just de kritiserade gummiparagraferna kunnat användas. Med samma krav på logik skulle man faktiskt kunna konstruera vilken tänjbar och snårig lag som helst och sedan säga att den var nödvändig därför att den har använts. Vi anser fortfarande att lagen inte är nödvändig och har följaktligen motionerat om avslag på dess förlängning. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen av herr Pettersson i Västerås.
Herr talman! När det gäller herr Lövenborgs anförande kan jag instämma i en del och ta avstånd från en del. Jag är ense med honom beträffande de rättsliga aspekterna på denna lag. Men jag tycker att hans anförande skulle ha vunnit om han hade utelämnat en del av de politiska synpunkter som han här anförde. Det är alldeles självklart — och behöver inte framhållas — att vi skall skydda oss mot våldsdåd, inte minst mot de avskyvärda former av våldsdåd med internationell bakgrund som tyvärr har blivit vanliga. Men frågan är hur vi skall skydda oss. Vi är nu några liberaler som har formulerat saken på det sättet, att man kan inte värna rättssamhället genom att förgå sig mot de principer som rättssamhället är uppbyggt på, och det är vad vi menar att man gör i detta fall. En av dessa principer är nämligen att för att man skall göra rättsliga ingrepp mot en person måste man ha åtminstone misstanke om brottslig verksamhet när det gäller den personen. Misstanken skall alltså riktas mot just den personen. Vi godtar i dag i ett rättssamhälle inte principen att man skall kunna bli, som det heter på engelska, ”guilty by association”. Att man skall anses vara brottslig därför att andra personer antas vara brottsliga och att ingrepp skall kunna göras på den grunden, det är en princip som är främmande för våra rättstraditioner. Riksåklagaren har också i ett remissyttrande uttalat att terroristlagen i det avseendet strider mot de rättstraditioner som är våra. Den princip som man nu ämnar godta innebär konkret att man skall kunna göra mycket djupgående rättsliga ingrepp mot en person därför att han antas tillhöra en organisation som man i sin tur antar har brottsliga avsikter. Det är således två antaganden man gör, och man behöver inte ens anta att den person som man gör ingrepp mot är misstänkt för någonting, utan det är två antaganden som är utanför den här personens räjong så att säga, och då kan man genomföra kroppsvisitation, telefonavlyssning, brevöppning och annat. Det är sannerligen betänkligt. Man behöver alltså inte ens misstänka själva personen för att ha brottsliga avsikter. Detta anser jag vara ett övergrepp, och jag vill gärna fråga dem som skall tala för utskottet om de verkligen godtar att det kan komma att inträffa att en helt oförvitlig människa blir utsatt för dessa djupgående ingrepp som jag nu talar om. Jag vill också fråga utskottets talesmän om de ändå inte godtar den princip som jag hoppas vi varit eniga om, att det är bättre att tio syndare går fria än att man vidtar rättsliga åtgärder mot en enda som är oskyldig. Och är vi ense om den principen tycker jag att det skulle vara svårt att försvara den här lagen. Den tyngst vägande invändning som vi motionärer från folkpartiet — Hans Petersson, Torkel Lindahl och jag — har gjort är just denna att det här helt strider mot de rättsprinciper som vi har i vårt land och som vi kanske är litet stolta över ibland. Dessutom skulle vi vilja ha, som vi säger i vår motion, en översyn av utlänningslagstiftningen. Det kan ju hända att när den här typen av våldsbrott med internationell bakgrund dess värre blivit allt vanligare borde man se över utlänningslagstiftningen. Det vore bättre att man gjorde det och alltså såg över den normala lagstiftningen än att man skapar en undantagslagstiftning, som väl alltid måste framstå som dubiös i ett rättssamhälle. Dessutom har vi menat att riksdagen borde ge Kungl. Maj:t till känna vikten av ett förbättrat och fördjupat samarbete på internationellt plan för att komma åt den här typen av brottslighet, som just kännetecknas av att vara internationellt betingad. Det pågår visserligen ett sådant arbete, men där finns ytterligare mycket att göra. Nu skulle jag, herr talman, gärna vilja yrka bifall till motionen, som vi tycker är bra. Men jag är väl medveten om det hopplösa i att ställa ett sådant yrkande i denna församling, som har att inregistrera färdigsydda åsikter, så jag kommer inte att göra det. Däremot yrkar jag bifall till reservationen, för den är värdefull, eftersom den ändå slår fast det väsentliga i detta sammanhang, nämligen att man skall avslå kravet på förlängning av denna lag, som icke är förenlig med våra rättsprinciper.

Herr talman! När vi i fjol antog den s.k. terroristlagen uttryckte flera talare sin olust över att vi hade känt oss nödsakade att anta den lagen. Och helt naturligt känner man olust när man konstaterar att internationell kriminalitet och terror har trängt in över våra gränser. Jag vill också påstå att det inte finns någon större entusiasm hos oss när vi i dag, säkerligen med stor majoritet, kommer att förlänga lagens giltighetstid ett år. Men vi anser det vara nödvändigt att göra det. I justitieutskottet är det bara kommunisternas representant som har ställt sig vid sidan om och yrkat avslag på propositionen 55. Det förvånar mig för all del inte att vpk har den inställningen. Det är inte att begära att man från det hållet skall ändra uppfattning så radikalt från det ena året till det andra. Som vi vet målade kommunisterna förra året upp en bild av det skräckregemente som skulle komma att föras från svensk sida mot utlänningar och invandrare efter lagens genomförande. Jag påstår också att kommunisterna lyckades i sitt uppsåt att skapa en viss oro bland dessa kategorier människor. Vid sidan om vpk fanns det också andra skrämselgrupper som argumenterade mot lagen om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund. I fjolårets debatt var det inte herr Lövenborg som talade för kommunisterna. Det var en annan representant för kommunistiska partiet som gjorde det och som betecknade den lag vi då antog som något av det allra värsta som hade beslutats här i riksdagen. Även herr Sjöholm sade den gången att den 6 april 1973 — jag har för mig att det var den dagen vi antog terroristlagen — skulle man rätteligen hissa flaggan på halv stång. Både kommunistiska partiets talesman och herr Sjöholm såg alltså den gången mycket mörkt på utvecklingen. Det hedrar herr Sjöholm att han varken förra året eller i dag har tagit till sådana brösttoner eller använt sådana formuleringar som skulle ha motiverat ett ingrepp av herr talmannen. Det gjorde däremot herr Lövenborg. Kommunisterna är i dag precis lika enögda som de alltid varit när de diskuterat sådana här frågor. De ser bara felen på den ena halvan i världen; på den andra halvan gör man inga misstag. Jag vill nu påstå att denna lag ändå ger oss sådan trygghet att vi kan anta en förlängning av lagen ett år. Det skräckregemente som det i fjol sades att regeringen och polisen skulle komma att föra har vi inte sett något av. I propositionen om förlängning av terroristlagen finns det en redogörelse för lagens tillämpning. Där sägs det först att svenska myndigheter har antecknat drygt 60 personer som det skulle vara förenat med ett visst risktagande att låta komma in i landet. Den förteckningen har inte varit statisk under hela året, utan den har ändrats vid flera tillfällen. Det är alltså ett tecken på att registret hålls up to date. Man har det under bevakning. Om det föreligger anledning att ta bort någon person ur registret så gör man det, om det finns anledning därtill införs givetvis också nya namn. Det är namn på personer som tillhör vad vi i dagligt tal kallar för terroristorganisationer, och en del av de i förteckningen uppförda personerna har haft eller har anknytning av något slag till vårt land. Det är sålunda fel som herr Lövenborg och herr Sjöholm sade, att namnen i förteckningen väljs ut nästan av en slump. Alla personer som är upptagna där har som sagt haft en eller annan anknytning till vårt land, och de har varit eller är engagerade i terroristorganisationer. Det framgår också av förteckningen att ingen av de antecknade personerna kommit till någon passkontrollort i Sverige sedan de uppförts i registret. Vi har alltså inte behövt använda lagen för att avvisa någon. Av redogörelsen framgår vidare att rikspolisstyrelsen i tio fall har hemställt hos Kungl. Maj:t att utlänning som uppehåller sig i riket skall utvisas eller ikläda sig vissa restriktioner för att få vistas här. I ett fall har regeringen lämnat en sådan framställning utan åtgärd, sedan det visat sig att den person som framställningen avsåg lämnat landet. Om de andra fallen sägs i redogörelsen bara att de inte är avgjorda. Man kan naturligtvis med visst fog fråga sig varför det tagit så lång tid att avgöra dessa fall. Jag förmodar att statsrådet Lidbom tar till orda litet längre fram under debatten, och då kunde det vara av värde att få en redogörelse för det. Det har sagts mig — men det är inte bekräftat — att regeringen helt nyligen i konselj tagit ställning till några av dessa fall. Sverige är känt för sin liberala utlänningslagstiftning. Jag vill påstå att vi efter det att terroristlagen nu tillämpats i ett år fortfarande kan anse oss ha en liberal utlänningslagstiftning. Det har under denna tid inte förekommit någon brysk utkastning av utlänningar. Det är därför uppenbart att den skrämselpropaganda som fördes i fjol vinner föga gehör i dag. Terroristlagen är inte riktad mot de fredliga och laglydiga invandrare som vill inordna sig i vårt samhälle och acceptera våra samlevnadsregler. Jag vill påstå att terroristlagen är ett skydd för deras hemfrid och tryggar deras rätt till en lugn tillvaro i vårt land. Att man tycker så också inom invandrargruppen visar väl det faktum att vi under det år som nu gått inte hört någon opposition mot terroristlagen. Först fördes en skrämselpropaganda mot den, men bland invandrarna fick man snart klart för sig att kritikerna sköt över målet och att det inte alls förhöll sig så som de sade. Terroristlagen är ett skydd för invandrarna. Jag vill i likhet med rikspolisstyrelsen påstå att denna lag också kan ha en avhållande effekt på de personer som rör sig i kretsar där våld, hot eller tvång för politiska syften diskuteras, liksom vara avhållande på de personer utom riket som planerar internationella våldsdåd. Har vi i vårt land varit förskonade från politiska våldsdåd under 1973 så är förhållandena ute i världen andra. Aldrig förr har väl så fruktansvärda våldsdåd utförts och gärningsmännen visat sig totalt likgiltiga för oskyldiga människors liv och lidande, för att använda statsrådets ord. Terroristattacken på Roms flygplats i december i fjol är ett exempel, och det är ett exempel som jag tycker inte minst herr Lövenborg borde ta sig en funderare över — tänk efter vad som kan hända här i vårt land! Vi skall naturligtvis inte invagga oss i föreställningen att den lagstiftning som vi fattade beslut om i fjol och vars giltighet vi nu skall förlänga med ytterligare ett år kommer att till 100 procent gardera oss mot sådana våldsdåd. Men lagen bör ge oss ett visst skydd mot sådana händelser. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Herr Johansson i Växjö sade att jag i fjol skulle ha sagt att vi skulle hissa flaggan på halv stång. Det låter konstigt — jag brukar inte uttrycka mig på det sättet. Men hissa då upp den igen, för jag tycker nog att det svenska rättssamhället har rätt att ha flaggan i topp. Men det hade — just därför — hedrat den svenska riksdagen om man hade tagit avstånd från den typ av lagstiftning som vi nu diskuterar. Herr Johansson talar i svepande ordalag om skrämselpropaganda. Varför inte i stället svara på mina två frågor: Är vi ense om att det är bättre att tio skyldiga går lösa än att man dömer en enda oskyldig? Då kan man inte införa en sådan här lagstiftning, för här kan en helt oförvitlig person bli utsatt för ingrepp i form av telefonavlyssning och brevkontroll. Det är de frågorna som jag vill ha svar på. Accepterar utskottet att en helt oförvitlig person blir utsatt för sådant? Man behöver inte ha minsta misstanke mot denne enskilde person om att han har något brottsligt i tankarna, utan det räcker att man kan misstänka att han tillhör en organisation som man misstänker har brottsliga avsikter. Men i all lagstiftning måste man se till den enskilda människan. Det räcker att en enda människa blir eller kan bli oskyldigt dömd med stöd av en viss lag därför att lagens utformning direkt inbjuder till det — då skall man inte ha den. Så fungerar rättsmaskineriet i ett rättssamhälle. Det var därför jag sade att vi kunde hissa flaggan helt, men då förutsätter jag också att herr Johansson och utskottet är eniga med mig på dessa punkter.
Herr Sjöholms rättsuppfattning är samstämmig med vad som accepteras av hela justitieutskottet, och jag tycker också att tillämpningen av lagen visar att regeringen, polismyndigheterna och andra statliga myndigheter har handlat därefter. Man har inte valt ut de här personerna av en slump. Man har inte tagit risken att någon skulle komma med i régistret om man inte har haft någon grundad anledning till misstanke. I det fallet bör vi vara helt eniga. Sedan sade faktiskt herr Sjöholm i fjol detta om flaggan på halv stång. Det har jag läst i protokollet.

Herr talman! Det främsta skälet till att jag har begärt ordet är att jag ville passa på att lämna ett par kompletterande upplysningar. När propositionen offentliggjordes fanns fortfarande inte ett enda beslut om utvisning eller om vidtagande av andra åtgärder enligt terroristlagen. Det fanns däremot ett antal ärenden anhängiga, närmare bestämt nio stycken. Numera har vi klarat av sex av dessa nya ärenden, och det kan kanske vara skäl att säga någonting om utgången. Till att börja med kan jag nämna att ett av de ursprungliga ärendena föll bort. Åtta ärenden gällde kroater, som misstänktes tillhöra den fascistiska organisationen Ustasja, ett gällde en jordansk medborgare som misstänktes tillhöra en palestinsk terroristorganisation. Ärendet beträffande den jordanske medborgaren föll bort, därför att polisen vid närmare utredning konstaterade att det inte fanns tillräckligt stark misstanke om sådan anknytning till vederbörande organisation för att man skulle kunna tillämpa terroristlagen. I tre av de sex fall som vi klarat ut har vi formellt fattat beslut om utvisning — men utvisning kan inte verkställas därför att vederbörande är politiska flyktingar. Det lär inte finnas något annat land än Jugoslavien som skulle vilja ta emot dem, och de åtnjuter inte trygghet mot politisk förföljelse om vi skulle skicka dem dit. Därför får de stanna. Vi har i stället med stöd av terroristlagen bestämt oss för att dessa personer skall stå under övervakning med vissa föreskrifter beträffande arbetsplats, bostad och anmälningsskyldighet hos polisen. Det bör nämnas att beslutet inte innebär någon nyhet för dessa tre kroater. De var tidigare ställda under precis samma typ av övervakning med stöd av 34 § utlänningslagen, som fanns långt innan terroristlagen var påtänkt. De tre andra ärendena föranledde inga som helst åtgärder, och dessa människor har inte med terroristlagen att göra. Nettoresultatet blir: tre beslut om övervakning enligt terroristlagen som ersätter tidigare beslut om övervakning enligt 34 § utlänningslagen. Två ärenden är fortfarande anhängiga. I samtliga fall hittills rör det sig om fascistiska kroater. Skall jag sedan när jag ändå har ordet göra någon liten kommentar i kanten till den debatt jag lyssnat på, så kan den bli kort, eftersom de argument vi hört i stort sett är en upprepning. Jag måste emellertid säga att vad herr Lövenborg sade var ett mycket svagt och pliktskyldigt eko av hans och herr Jörn Svenssons patetiska attacker förra året. Så mycket bättre — de patetiska tonfallen för i och för sig inte sakdebatten så värst mycket framåt. De huvudsakliga argument som förra året och även i år riktats mot terroristlagen har varit två eller tre. Det har sagts att den här lagen är obehövlig, eftersom andra bestämmelser i vår rättsordning är helt tillräckliga för att förebygga våldsdåd. Och det har sagts att den här lagen är ovärdig vårt samhälle; det är en undantagslag som ett demokratiskt samhälle inte bör hålla sig med. Låt mig då få säga att om vi har som gemensam utgångspunkt att vi måste försöka hålla de internationella terroristorganisationerna och det internationella våldet borta från våra gränser, är det tydligt att det i och för sig. finns möjligheter också enligt annan lag att vidta en del skyddsåtgärder. Dessa möjligheter är emellertid icke tillfredsställande dels därför att de är för svaga — helt effektiv kan ingen lagstiftning bli —, dels därför att de är alldeles för oklara i konturerna.

Får jag då fråga dem som säger att rättssäkerheten är i fara med terroristlagen, om de anser att vi behöver klarare lagbestämmelser eller striktare regler för att skydda rättssäkerheten. Tycker ni att 348 utlänningslagen är föredömlig i det hänseendet?

För min del tvekar jag inte om svaret. 34 § utlänningslagen har stått kvar länge i lagboken, och länge levde den ett ganska dött liv. Men när den internationella terrorismen blommade upp, då var vi tvungna att vidta en del åtgärder. Polisen måste ägna skärpt uppmärksamhet åt detta, och bl.a. måste övervakningen vid flygplatserna skärpas. Polisen måste få förstärkta resurser, och det är nödvändigt att använda de lagliga medel som stod till buds för att skydda oss. Vi fann att det var nödvändigt att fatta ett och annat beslut med stöd av den utomordentligt diffusa och otillfredsställande 34 § utlänningslagen, icke om utvisning, för sådan kunde icke verkställas, utan om ställande under uppsikt enligt denna paragraf. Jag säger för min del att det var en klart otillfredsställande situation. I det ögonblick då man finner att en bestämmelse, som är så kautschukbetonad som denna och som bara talar om statens intresse, måste utnyttjas av säkerhetsskäl, i det ögonblicket är det dags att se över lagstiftningen och försöka finna ett mer preciserat instrument som begränsar sig bara till de fall som man verkligen är ute efter. När vi nu har fått terroristlagen fattas inte mer några beslut enligt 34 § utlänningslagen. Det finns ingen människa som är ställd under uppsikt med stöd av den paragrafen, och regeringen har inte för avsikt att tillämpa den paragrafen i fortsättningen heller. Vi får klara oss med terroristlagen, som i all sin ofullkomlighet dock skapar klarare förutsättningar än utlänningslagen hittills har gjort och som innebär betydligt bättre garantier för rättssäkerheten än utlänningslagen gjorde på den punkten. Jag kanske skall säga ytterligare något om det som har anförts om obehövligheten av terroristlagen. Det har sagts att de tvångsmedel som man kan behöva använda för att spana ändå finns i rättegångsbalken. Det finns bestämmelser om husrannsakan, brevkontroll, häktning, anhållande osv. Det är sant. I de fall då man har att göra med ett redan begånget brott är de bestämmelserna relativt lätta att hantera. När man får tag på en person som är skäligen misstänkt för att vara involverad i det brottet kan man, beroende på hur allvarligt brott det är fråga om, koppla på den ena eller den andra tvångsåtgärden för att t.ex. skaffa fram bevisning — husrannsakan, brevkontroll eller vad det kan vara. Men när det gäller brott som ännu inte har begåtts, som är på förberedelsestadiet och som man inte kan lokalisera — man misstänker att något är å färde, att någon grupp planerar en flygplanskapning, kidnappning av utländsk diplomat eller något sådant — hur förhåller det sig då? Ja, det är fortfarande möjligt att det i en skärpt situation kan bli en väldig frestelse för åklagare, poliser och domstolar att utnyttja de gamla bestämmelserna och säga att ”här måste vi ta till brevkontroll, telefonavlyssning och annat därför att så viktiga säkerhetsintressen står på spel”. Men om vi lät utvecklingen gå i den riktningen i stället för att införa en speciallag hade vi ingen riktig kontroll över vad som skedde, och då kunde rättssäkerheten verkligen komma i fara. Nu har terroristlagen skapat förutsättningarna. Endast de personer — och de är sannerligen inte många, tre stycken — som är ställda under terroristlagen kan bli föremål för tvångsåtgärder, och beträffande de tvångsåtgärderna finns en hel rad olika kontroller och rättssäkerhetsgarantier. Det har sagts att den här lagen — som väl inger oss alla obehag därför att det är otrevligt att ha att göra med sådana fenomen som internationellt våld — är speciellt odemokratisk och har karaktären av en undantagslag. Vi hoppas att det internationella våldets utbredning via terroristorganisationer är en extraordinär situation. Det extraordinära ligger annars huvudsakligen i att lagens giltighetstid är begränsad till ett år. I så måtto är det en undantagslag. Varje gång som det eventuellt blir aktuellt att förlänga lagen måste alltså ett nytt beslut fattas i riksdagen, såsom vi i dag skall göra. Om jag ser till saken och inte till det emotionella ordet undantagslag tycker jag att i den omständigheten att lagen är tidsbegränsad ligger en av de bästa garantierna för både demokratisk insyn, offentlig debatt och rättssäkerhet som man över huvud taget kan skapa. Det är i själva verket en utomordentligt nyttig press på poliser, åklagare, domstolar och regering när de skall tillämpa terroristlagen, att de på förhand vet att allt de gör enligt denna lag skall redovisas i en proposition till riksdagen och bli föremål för debatt där. Pressen, allmänheten och politikerna har alla möjligheter att debattera, att kritisera. Bättre garantier går knappast att finna. Herr Sjöholm för ett mycket utförligt resonemang där han säger att en sådan här lagstiftning är oacceptabel därför att den innefattar ett offer av vanliga rättssäkerhetsgarantier och en diskriminering av utlänningar. Han säger vidare att man kan vidta åtgärder mot en person utan att ha någon konkret misstanke mot honom; man misstänker inte honom för någonting, utan man misstänker den organisation han tillhör. Men, förlåt herr Sjöholm, den där tanken måste bygga på föreställningen att åtgärder enligt utlänningslagen — och terroristlagen är en speciallag på utlänningslagstiftningens område — är att jämföra med straff, med påföljd för brott. Denna tanke måste vidare utgå från föreställningen att det egentligen finns något slags rätt för varje människa på vårt jordklot att komma till Sverige och slå sig ned eller vistas här. I den mån vi inte tillåter detta, så skall det speciella skäl till, skäl som egentligen skall tillämpas lika för alla, oberoende av nationalitet. Men sanningen är ju den att det inte finns ett land i världen som inte håller sig med en utlänningslagstiftning, och en sådan lagstiftning tillämpas enligt naturens lag bara på utlänningar. Sanningen är den att det inte finns ett land i världen — vad jag vet — som inte har den grundläggande principen för sin utlänningslagstiftning, att det är landet självt som avgör om det vill eller icke vill ta emot utlänningar. Man avvisar människor som kommer till ett land, t.ex. därför att de inte har pengar med sig och kan försörja sig, inte har tillstånd att arbeta eller Nr 67 liknande. De är inte misstänkta för någonting — det föreligger ingen Torsdagen den misstanke om brott eller någonting förgripligt över huvud taget. Det är 25 april 1974 inte märkligare att man kan avvisa en person, som kommer till vårt land, därför att han tillhör en terroristorganisation som vi för död och pina inte vill ha inom våra gränser, detta för att skydda både utlänningar och svenskar i vårt eget land. Utskottets talesman fann det litet anmärkningsvärt att det tagit så lång tid att hantera de ärenden enligt terroristlagen som när propositionen framlades fortfarande inte var avgjorda men varav sex nu är avgjorda. Jag kan hålla med om att det har tagit lång tid. Det har tagit lång tid därför att vi i rättssäkerhetens intresse har späckat denna terroristlagstiftning med alla tänkbara byråkratiska rättssäkerhetsgarantier, om förhör som skall hållas, om instanser och myndigheter som skall höras och om remisser som skall ske. Detta tar sin givna tid. Trots detta är det mycket svårt att i dessa ärenden få fram utredningar som man känner sig nöjd med. Det är en mycket otrevlig materia att hantera. De ärenden som kommit till regeringen har Anna-Greta Leijon och jag tittat på mycket noga. Vi har vänt papperen fram och tillbaka och försökt få ett grepp om fallen. Men trots alla remisser och trots alla som tidigare hörts i ärendena har vi funnit att det varit nödvändigt att komplettera utredningarna. Då har vi kallat till oss rikspolischefen, säkerhetspolisens chef samt åklagare och representanter för domstolar som varit involverade, och vi har kompletterat den redan förut rätt ambitiösa utredningen. Först därefter har beslut kunnat fattas. Rättssäkerheten har ett pris, bl.a. i form av tidsutdräkt, och tidsutdräkten har vi i detta sammanhang kunnat ta, eftersom vi ändå hade nödtorftig kontroll över de fall som möjligen kunde bedömas som överhängande allvarliga ur rättssäkerhetssynpunkt; det rörde sig om personer som redan var ställda under kontroll enligt 34 § utlänningslagen.

Herr talman! Statsrådet Lidbom viftar med sedvanlig bravur bort de faror som lurar i en lag av den här typen. Han använder sig av argumentet att han finner det underligt att vi åberopar utlänningslagens 34 § också därför att det är en dålig lag. Det vill jag hålla med om, det är ingen bra lag, men den kräver i alla fall någon form av individuell bevisning. När det sedan gäller den redogörelse som statsrådet Lidbom lämnade kan man tycka att det är något märkligt att i tre av fallen övervakningen inte var någon nyhet därför att de redan stod under övervakning med stöd av 348 utlänningslagen. Det visar ju att det fanns rätt stora möjligheter redan tidigare. Men med terroristlagen är möjligheterna mycket stora även om de inte har utnyttjats. Det vi ser ovanför ytan är egentligen toppen av ett isberg — det kan man inte komma ifrån. Statsrådet Lidbom säger att vi åberopar argument från tidigare debatter. Det är klart att vi gör det. Två plus två är fyra även om en del sades också i fjol. Lagen är densamma som när den antogs. Att den inte har använts i särskilt stor omfattning eller på ett uppseendeväckande sätt förändrar inte vår principiella ståndpunkt. Kvar står att lagen går ifrån 31 den gällande principen — och det är det viktiga i sammanhanget — om den individuella ansvarigheten. Den riktar sig enbart mot utländska medborgare, dess definitioner på presumtiva terrorister är vaga och den kan utnyttjas utan klar bevisning — det kan man inte heller komma ifrån. Det finns följaktligen ett stort utrymme för misstag, som man redan har gjort och kommer att göra i fortsättningen. Oskyldiga människor kan drabbas på mycket svaga grunder. Det finns flera andra saker i sammanhanget som är betänkliga. När lagförslaget upprättades hette det bl.a. att registren skulle åstadkommas inte bara med hjälp av Säpo utan också genom upplysningar som man kunde skaffa i samarbete med andra länders polismyndigheter. Nog pekar väl detta mot rätt otäcka perspektiv. Skulle man få upplysningar från israeliskt håll om exempelvis araber torde tillförlitligheten inte vara särskilt stor. Det är bara en detalj i det hela som det finns anledning att fundera över. Jag tror inte alls att man skall bagatellisera den här lagen. En av förklaringarna — kanske den främsta — till att lagen inte har använts fullt ut är den starka opinion som utvecklades när lagförslaget presenterades i fjol och som fortfarande är levande. Men möjligheterna att utnyttja lagen kvarstår, och det är detta som är det farliga.
Herr talman! Statsrådet Lidbom är missbelåten med utlänningslagens utformning och det håller vi med om. Därför var det synd att utskottet inte gick med på vårt motionskrav att se över utlänningslagen. Det finns nämligen behov av det. Statsrådet sade också att rättssäkerheten har ett pris. Javisst, men i det här fallet har man betalat ett alltför högt pris. Jag tror att statsrådet missar poängen i vår kritik. Vad vi har slagit ner på och gör ytterligare en gång är att statsrådet Lidbom godtar ”guilt by association” som en rättsprincip. Vi anser tvärtom att det är ett främmande element i ett rättsväsen som det svenska. Utan att man kan rikta den minsta misstanke mot en enskild person kan man betrakta honom som en brottsling och vidta åtgärder som man normalt bara gör när man har starka misstankar om brottslig verksamhet — husrannsakan, telefonavlyssning osv. Det är det som är det avgörande, herr Lidbom. Det är därför vi inte accepterar lagen. Vi accepterar att man på alla sätt skall försöka komma åt denna fruktansvärda brottslighet, men man får inte göra det genom att upphäva de rättstraditioner som är oundgängligen nödvändiga i ett rättssamhälle. ”Guilt by association” går inte in i ett sådant system.
Herr talman! Bara ett par saker. Det måste hos både herr Lövenborg och herr Sjöholm föreligga en grundläggande missuppfattning när de talar om den diskriminering som terroristlagen innebär och i nästa andetag icke har något att invända mot 34 § utlänningslagen. Det sker i så fall precis lika stor diskriminering i den ena lagen som i den andra. När herr Sjöholm talar om ”guilt by association” och säger att det är en förkastlig princip som terroristlagen bygger på är att replikera att denna 34 § utlänningslagen, som herr Sjöholm till min förvåning inte har begärt upphävd, tillåter åtgärder på grund av ”guilt” utan någon som helst ”association” åt något håll alls. Enligt terroristlagen måste det ändå finnas en förbindelselänk mellan den som blir utsatt för åtgärden och en terroristorganisation som är utpekad av regeringen. Jag kan inte komma ifrån att effekten av terroristlagen har varit dubbel. Dels har den skapat klarare förutsättningar för polisens och myndigheternas agerande i dessa svåra frågor och på det viset bidragit till effektivitet, vilket var nödvändigt, dels har den skapat klarare förutsättningar ur rättssäkerhetssynpunkt, vilket också var önskvärt och nödvändigt. Jag kan försäkra att terroristlagen har gett oss möjligheter till en insyn och kontroll i dessa ärenden som är större och långt ambitiösare än vi hade tillfälle till under den tid då bara 34 § utlänningslagen fanns att tillgå. Därför är det en vinst att vi i stället för att använda den paragrafen, vilket inte kommer att ske i fortsättningen, kan stödja oss enbart på terroristlagen — så länge den tyvärr behövs.

Herr talman! Statsrådet Lidbom drar sannerligen ett vackert skimmer över sin produkt terroristlagen. Den innebär ingen diskriminering, den hotar på intet sätt rättssäkerheten, utan den ökar allas vår trygghet, säger han. Vi har sagt tidigare att vi är emot terroristdåd. Men vi är också emot en lag som innebär en klar diskriminering, nämligen när man kan råka illa ut om man hamnar under beteckningen ”presumtiv terrorist” och lagen är så generöst skriven att någon bevisning inte krävs. Nog tycker jag att det lätt kan föras in under rubriken diskriminering. Man kan förlänga debatten med att granska rättssäkerheten i en del andra länder — det har antytts här — men det handlar inte om detta. Av förslaget framgår dock — och där vill jag knyta an — att man har sökt anpassa den svenska lagen till de rätt tvivelaktiga skärpningar som har gjorts i en del andra länder, exempelvis Västtyskland. Att man också har försökt anpassa lagen till påtryckningar från inhemskt reaktionärt håll är ganska klart. Den garanti som herr Lidbom kan utfärda är att man skall lita på regeringen. Jag kan möjligen vara generös och säga att även om man är kritisk mot den nuvarande regeringen så måste man ändå med betydligt större misstro betrakta en eventuell borgerlig regering med en moderat justitieminister. Och då innebär terroristlagen väsentligt ökade möjligheter till missbruk, övergrepp mot människor — den kan användas mot vänsterkrafterna i vårt land.

Herr talman!

Herr talman!

Israel utövar terrorism och begår mord när det gäller både människor i Mellanöstern och människor i närheten av vårt eget land; jag har här bara använt exemplet Lillehammer. När det gäller den politik som den amerikanska imperialismen bedriver gentemot folken i Sydostasien finns heller ingen anledning för mig att ta tillbaka vad jag sagt.

Herr talman! Jag vill också instämma i det uttalande som herr Lidgard nyss gjorde från talarstolen. Så vill jag till herr Lövenborg säga att i en demokrati är det på det sättet att gällande lagstiftning respekteras och måste respekteras av den som är justitieminister, alldeles oavsett om han tillhör moderata samlingspartiet, socialdemokratiska partiet eller något annat demokratiskt parti. Jag begärde emellertid ordet för att kommentera handläggningstiden för de här aktuella ärendena. Jag trodde att statsrådet Lidbom möjligen skulle reagera för att utskottet skrivit samma sak som statsrådet själv konstaterar i propositionen, nämligen att handläggningsordningen har varit omständlig. Utskottet menar att man bör försöka åstadkomma en snabbare procedur, och vi hoppas att Kungl. Maj:t ägnar denna fråga fortsatt uppmärksamhet. I fråga om de aktuella ärendena tycker jag för min del att handläggningstiderna har varit uppseendeväckande långa. De största väntetiderna förekommer egentligen i departementet. Den 25 juni kom ärendena in till departementet och först efter fyra månader remitterades de till rikspolisstyrelsen för yttrande. Sedan lämnades svar därifrån ganska snart till departementet, och så låg ärendena ytterligare en och en halv månad innan de remitterades till invandrarverket, som svarade relativt snabbt. Svaret var departementet till handa den 22 januari. Därefter har ärendena legat i departementet i tre månader innan beslut fattades i konselj. Jag vill inte i och för sig vara så petnoga att jag fäster särskilt stort avseende vid dessa data, men jag tycker att även med all tillbörlig hänsyn till rättssäkerhetskrav — vilket man givetvis bör ta — borde en snabbare handläggning vara möjlig att åstadkomma. Nu ligger frågorna tydligen i arbetsmarknadsdepartementet. Inget ont sagt om detta departement, men man bör, eftersom det är så viktiga frågor det gäller, eftersträva att handläggningen kan ske på ett snabbare sätt. Annars kan det inträffa Nr 67